Fru talman! Jessica Rodén har frågat mig om jag anser att någon form av prostitution ska vara grund för utvisning från Sverige och hur jag avser att agera utifrån min ståndpunkt. Jessica Rodén har även frågat mig om jag kommer att verka för att den utredning som nämns i Tidöavtalet inte ska komma till stånd. Låt mig börja med att slå fast att personer som befinner sig i prostitution i de flesta fall befinner sig i stor utsatthet. Personer i prostitution är också ofta utsatta för brott, till exempel människohandel för sexuella ändamål. Detta är en del av bakgrunden till att Jämställdhetsmyndigheten har ett övergripande uppdrag att främja utvecklingen av förebyggande insatser mot såväl prostitution som människohandel för alla ändamål. Likaså är det Jämställdhetsmyndigheten som ansvarar för att på nationell nivå samordna arbetet mot människohandel för alla ändamål, utveckla samverkan mellan myndigheter och andra aktörer - även internationella aktörer - samt bistå myndigheterna med metodstöd och kompetensutveckling. Förbudet mot köp av sexuella tjänster trädde i kraft den 1 januari 1999. Sverige var då det första landet i världen som kriminaliserade köp, men inte försäljning, av sex. Förbudet mot köp av sexuella tjänster är ett viktigt verktyg i arbetet mot människohandel för sexuella ändamål. Det utgör också ett centralt led i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Den pågående utredningen om ett exitprogram för vuxna personer som är utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål ska bland annat lämna förslag på utformning och organisering av ett exitprogram. Den ska också bedöma hur Sverige lever upp till internationella åtaganden om identifiering, skydd, stöd och återvändande för offer för människohandel och vid behov föreslå åtgärder för att utveckla arbetet. Jag ser fram emot att ta del av utredningens förslag om hur vi kan stärka en mycket utsatt grupp. Utlänningsrättens möjligheter till tidsbegränsat uppehållstillstånd för brottsoffer under pågående brottsutredningar ska fortsätta att användas. Det är viktigt att varje brottsoffer ges en chans till upprättelse och får samhällets stöd, oavsett om det gäller människohandel eller andra brott, oavsett om brottsoffret försörjer sig genom prostitution eller på annat vis och oavsett om det rör kvinnor eller män. Av Tidöavtalet framgår att en utredning ska tillsättas som bland annat ska analysera förutsättningarna att återinföra möjligheten att utvisa utlänningar på grund av bristande vandel. I punkten görs bland annat en uppräkning av vad som i förarbetena till äldre lagstiftning har räknats som bristande vandel. I dessa förarbeten nämns prostitution som ett exempel. Vad som kan ligga till grund för utvisning på grund av bristande vandel får en utredning utvisa. Jag kommer givetvis att verka för att Tidöavtalet fullt ut förverkligas. Denna punkt i avtalet syftar till att analysera förutsättningarna att återinföra en lagstiftning samt till att ta fram författningsförslag i den utsträckning det är möjligt. Av Tidöavtalet framgår också att den aktuella utredningen bland annat ska analysera de rättsliga möjligheterna utifrån svensk grundlag, EU-rätten, Europakonventionen och andra folkrättsliga åtaganden. Regeringen avser att återkomma med kommittédirektiv där utredningens uppdrag utvecklas närmare. Jag kommer inte att föregripa beredningen av dessa direktiv.

Fru talman! Jag riktar ett stort tack till statsrådet Paulina Brandberg för svaret. Vi lever i ett samhälle som blir alltmer sexualiserat och digitaliserat. Porren har normaliserats, och den är dessutom extremt lättåtkomlig för unga i dag - ja, för alla. Prostitutionen har på grund av den tekniska utvecklingen, men också på grund av pandemin, fått ett enormt digitalt genomslag. Ett av de vanligaste missförstånden med sexhandel är att det skulle finnas bra respektive dålig sexhandel och prostitution, där bra prostitution definieras som frivillig sex mot betalning medan dålig prostitution definieras som att det finns tvång med i bilden. Den tanken är förrädisk och håller inte i praktiken. Det går inte att sära på människohandel och prostitution. Det gläder mig att statsrådet lyfter fram Jämställdhetsmyndighetens viktiga arbete och uppdrag att främja utvecklingen av förebyggande insatser mot såväl prostitution som människohandel för alla ändamål. Däremot blir jag mycket bekymrad över statsrådets formuleringar i svaret på min interpellation, fru talman. I sitt svar säger statsrådet att personer som befinner sig i prostitution "i de flesta fall" befinner sig i utsatthet och att personer i prostitution "ofta" är utsatta för brott, "till exempel människohandel för sexuella ändamål". Låt det sjunka in - "i de flesta fall" och "ofta" utsatta för brott! Nej, prostitution är en modern typ av slavhandel. Hundratals kvinnor slussas in i och ut ur Sverige i ett enda syfte: att säljas till män. Personer som befinner sig i prostitution utsätts alltid för brott. Det är inte kvinnorna och barnen som utnyttjas som uppvisar bristande vandel; de är brottsoffer. Med anledning av detta, fru talman, vill jag fråga statsrådet: Tycker inte statsrådet att det är kränkande mot dessa brottsoffer att man i Tidöavtalet skriver att prostitution är ett exempel på vandel?

Fru talman! Varmt grattis till ministerposten, statsrådet! Jag är glad över att en åklagare som har erfarenhet av människohandel är just jämställdhetsminister. Jag tror också att jämställdhetsministern har mycket större erfarenhet av dessa frågor än de flesta av oss i den här kammaren. Men jag vill delta i den här debatten eftersom det kan uppfattas som om den bara handlar om kvinnofrågor när det är en mycket större fråga som inte bara rör kvinnor. Det är en samhällsproblematisk fråga. Jämställdhetsministerns kollega Maria Malmer Stenergard sa i en intervju med SVT att om man kommer till Sverige och gör allt man kan för att integreras - följer lagar, normer och värderingar - ska man inte vara orolig. Låt mig berätta om en flicka - vi kan kalla henne Sara - som blev kidnappad av män när hon var 15 år. Hon såldes och våldtogs flera gånger. Sedan såldes hon igen - och igen - för en 15-årig flicka inbringar, som jämställdhetsministern vet, väldigt mycket pengar till dessa satans människohandlare. Till slut, när Sara hade sålts kanske fem gånger, hamnade hon i en lägenhet på Östermalm i Sverige. Där våldtogs, misshandlades och utnyttjades hon kanske tio gånger om dagen av svenska män. En dag efter tio år när Sara kanske är 25 år lyckas hon fly och hamnar hos en svensk polis. Då får hon reda på att hon bor i Sverige och ska utvisas. Hennes brott är att hon har blivit kidnappad av män och utnyttjad på det mest avskyvärda sätt, återigen av män. Om hon inte lyckats fly hade hon hamnat på en ännu svartare marknad där man säljer människodelar och kanske gått mot en säker död. Var i den svenska lagen står det att Sara gjort sig skyldig till bristande vandel? Det är min skyldighet att hjälpa Sara och alla kvinnor som hamnar hos dessa kriminella män. Jag måste ta kvinnorna i försvar och säga till ministern att hjälpa dem och vara mer mänsklig när det gäller deras situation. Ge dem åtminstone andrum i Sverige! Det är inte Sara som ska straffas utan helt andra personer. Enligt osäkra källor finns det i dag 200-250 kvinnor som prostituerar sig i Sverige. De flesta är utländska kvinnor. Det finns förstås även svenska tjejer som hamnar där. De hotas inte av utvisning, men de hotas av att det svenska samhället inte tar hand om dem. Det får vi ta en annan interpellationsdebatt om. Det är alltså inte tusentals kvinnor som vi ska ta hand om här, utan de är väldigt få. Sverige, som är ett av de rikaste länderna i världen, har råd att ta hand om de här människorna och ge dem andrum. Därför vill jag uppmana ministern att ta kontakt med till exempel Talita och lyssna på vad de säger och att ta kontakt med de poliser som har jobbat med de här frågorna och lyssna på vad de säger. Dessa kvinnor är inte kriminella. Låt inte SD:s människosyn färga av sig på er liberaler! Fru talman! Jag måste ge kredd till jämställdhetsministern, som sa i en DN-intervju, om jag minns rätt, att det här inte ska vara grund för utvisning. Men hon nämnde inte med ett enda ord att dessa kvinnor inte är kriminella. Min konkreta fråga blir alltså: Anser jämställdhetsministern att dessa kvinnor är kriminella, och bör de i så fall utvisas ur Sverige?

Fru talman! Jag delar föregående talares uppfattning att det är väldigt viktigt att se till utsatta kvinnors och brottsoffers situation. Jag har suttit i rättssalar i Sverige och känt en enorm frustration och en skam över den brist på brottsofferperspektiv som funnits i det svenska rättssystemet. Svenska kvinnor som blivit våldtagna eller slagna har kunnat möta sina förövare på gatan strax därefter. Förövare har släppts ut på gatan efter korta fängelsestraff och kunnat begå nya övergrepp som inte hade behövt ske. Den här regeringen kommer att stå på utsatta brottsoffers sida på en helt annan nivå än vad tidigare regering har gjort, men jag tycker att det är väldigt välkommet att det här perspektivet nu lyfts fram så tydligt av Socialdemokraterna. I Tidöavtalet har vi flera punkter som syftar till att stärka brottsoffers situation. Det blir skärpta straff för vålds och sexualbrott, och livstidsstraff ska till och med kunna övervägas för de allvarligaste brotten. Vi kommer att utöka möjligheterna till kontaktförbud och vistelseförbud. Det blir häktningar i fler fall och ökat stöd och information till brottsoffer och potentiella brottsoffer. Det kommer att tas större hänsyn till brottsoffer vid beslut om permissioner och införas skärpta villkor för villkorlig frigivning. Detta är jätteviktiga åtgärder för att få ett mycket bättre brottsofferperspektiv i vår politik. Jag vill vara väldigt tydlig och säga om den här punkten i Tidöavtalet att det inte finns någon som helst avsikt från regeringens sida att utvisa människor på grund av att de försatts i utsatthet. Det är inte det som ska utgöra grund för utvisning. Som jag sa i mitt inledande svar syftar den här klausulen i Tidöavtalet till att titta på en tidigare lagstiftning som funnits i Sverige och se i vilken mån den ska återinföras. Exakt hur det kommer att se ut får utredningen ta fram. Slutligen vill jag bara bemöta det som Jessica Rodén sa. Hon reagerade på att det står i mitt svar att de här kvinnorna "ofta" är utsatta för brott. Enligt vår definition av sexköp är de som man köper sex av nämligen inte brottsoffer. De har inte brottsofferstatus enligt den lagstiftning vi har i dag. Om man däremot är utsatt för människohandel eller grova kopplerier har man brottsofferstatus enligt de definitioner vi har i svensk lagstiftning i dag. Annars har man status som vittne. I svaret är det formulerat så att de ofta befinner sig i "stor utsatthet". Jessica Rodén sa att de ofta befinner sig i "utsatthet". Jag menar att de alltid befinner sig i utsatthet, men ibland är den extra stor - till exempel när det är fråga om människohandel. Därför är det beskrivet på det sättet. Slutligen, apropå Denis Begics uppmaning att kontakta Talita och poliser som jobbar med prostitution, kan jag också vara tydlig med att jag har haft kontakt med både Talita och poliser som jobbar med prostitution på polisens människohandelssektion flera gånger i veckan under flera år. Jag har fått med mig det perspektivet i alla delar.

Fru talman! Tack för svaren, fru statsråd! För mig är människors förtroende för den svenska lagstiftningen avgörande. Tidöavtalet har skapat en stor och onödig oro i samhället, bland annat hos flera människorättsorganisationer som befarar att regeringen tänker riva upp den svenska sexköpslagstiftningen. Personer som säljer sin kropp skulle då kunna dömas för bristande vandel trots att det i Sverige inte är kriminellt att sälja sex. Arbetet mot kvinnors utsatthet och stödet till dem måste öka - inte minska. Tidöavtalet är regeringens kommunikation till svenska folket. Där beskriver regeringen vad man har för intentioner med sin politik under mandatperioden. Det är tydligt för svenska folket att vi har en svag regering. Den har endast två mandats marginal. Och redan nu, endast några veckor efter det att regeringen presenterade sitt samarbetsavtal och sin budget, noterar vi att partierna i regeringsunderlaget inte hade pratat ihop sig inför regeringsbildningen. Statsråd från olika partier inom regeringsunderlaget har öppet kritiserat flera förslag i Tidöavtalet - så även statsrådet Paulina Brandberg. Fru talman! Jag vill även uppmärksamma kammaren och lyssnarna på detta: I en interpellationsdebatt i denna kammare för endast några veckor sedan sa statsrådet Maria Malmer Stenergard från Moderaterna att de svepande formuleringar som finns i Tidöavtalet inte är lagstiftning. Om nu Tidöavtalet endast är ett dokument med "svepande" formuleringar undrar jag varför samarbetspartierna väljer att använda just det specifika exemplet prostitution som skäl för utvisning.

Fru talman! Vi pratar just nu om prostitution. Det är det som är kärnan i denna fråga, och det var därför jag gick upp i debatten. Det handlar inte om all annan kriminalitet, för där kan vi komma överens. Men inom prostitution är kvinnorna utsatta, och återigen ska de som har det värst anses vara kriminella. Jämställdhetsministern säger att hon träffar poliser i sitt yrke. Det gläder mig att vi har fått en åklagare som jämställdhetsminister, för hon förstår dessa frågor. Samtidigt oroar det mig att jag inte får svar på frågan om jämställdhetsministern anser att dessa kvinnor är kriminella. För mig kan de aldrig vara kriminella, och det får inte finnas en sådan formulering i någon svensk lagstiftning. De är de mest utsatta av alla. Jag ställer frågan igen: Anser jämställdhetsministern att dessa kvinnor är kriminella och bör utvisas?

Fru talman! Jag kan svara rakt på de frågor som har ställts till mig. Som jag förstår det var en fråga om regeringen har planer på att riva upp sexköpslagen. Några sådana planer finns absolut inte. Denis Begic frågade om kvinnor som säljer sin kropp är kriminella, och svaret är nej, inte enligt nuvarande lagstiftning. Regeringen har heller inga planer på att kriminalisera detta. Som jag sa i mitt interpellationssvar finns grunden för formuleringen om prostitution att hitta i förarbetena till den lagstiftning som gällde i Sverige fram till 2005. Det är ingen hemlighet att regeringen kommer att ställa högre krav på människor som kommer till vårt land, och vi kommer att se över under vilka förutsättningar man kan få stanna i Sverige. Det är på den grunden som denna punkt finns med. Det är inte fråga om en svepande formulering. Det som står i Tidöavtalet är att denna fråga ska utredas. Frågan har inte utretts utan ska utredas. Innan denna utredning är klar kommer vi inte att veta exakt hur förslaget kommer att se ut. Det vore att föregripa utredningen. Låt mig åter vara tydlig med att regeringen ser utsattheten hos denna grupp, och vi kommer inte att formulera någon lagstiftning där utsattheten i sig eller att någon utsatts för brott i sig ska utgöra en grund för utvisning från vårt land. Vi kommer att ha ett starkt brottsofferperspektiv, och vi kommer att ta till vara utsatta kvinnors intressen.

Fru talman! Tidöavtalet innehåller inga reformer för att öka jämställdheten. Regeringen vill grundlagsskydda aborträtten men tycks inte ha några andra förslag för att stärka kvinnors och flickors rättigheter. Det är allvarligt i en tid då utvecklingen mot ökad jämställdhet har stannat av, och motståndet mot kvinnors rättigheter och feminism bara växer. Arbetet mot kvinnors utsatthet och stödet till dem måste öka, inte minska. Men med regeringens budget kommer svångremmen att dras åt ännu mer för de ekonomiskt mest utsatta. I Tidöavtalet nämns ordet vandel elva gånger medan jämställdhet nämns en gång. Det är tydligt vad den högerkonservativa regeringen prioriterar. Regeringens budget kommer att få oerhörda konsekvenser för kvinnorna, jämlikheten och välfärden.

Fru talman! Jag kan inte låta bli att bli lite förvånad över Jessica Rodéns påstående att Tidöavtalet inte innehåller några reformer för att stärka kvinnors rättigheter. Jag har i dagens debatt nämnt många av våra reformer, bland annat att vi ska skärpa straffen för sexualbrott och våld i nära relation och att vi ska öka stödet till brottsoffer. Vi ska på olika sätt se till att kvinnor skyddas från förövare genom kontaktförbud, vistelseförbud, fler häktningar och så vidare. Utöver detta finns exempelvis reformer för jämställd vård, och som Jessica Rodén nämnde vill vi även grundlagsskydda aborträtten. Även i regeringens budget finns viktiga satsningar för kvinnors och flickors rättigheter. Bland annat satsar regeringen 50 miljoner kronor på att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck - ett arbete som var alltför eftersatt under det socialdemokratiska styret. Det finns även en öronmärkt peng för kvinnors och flickors organisering i utsatta områden för att dessa kvinnor och flickor ska kunna integreras bättre i det svenska samhället, kunna ta till vara sina rättigheter och kunna ställa de krav de har rätt att ställa. Svar på interpellation Regeringen står på de brottsutsattas sida och ser kvinnors och flickors utsatthet och kommer att värna deras intressen. Tidöavtalet innehåller vissa punkter, men vi kommer i all vår politik att ha ett jämställdhetsperspektiv och värna utsatta kvinnors och flickors intressen.